Herr talman! Det som föranlett mig att begära ordet i denna långa debatt är näringsutskottets behandling av motion 1901. I den motionen krävs bl.a. ”att regeringen skyndsamt tillsätter en parlamentarisk kommitté för de svenska alunskiffrarna”. Kommitténs arbetsuppgifter skall i första hand vara att undersöka de svenska alunskiffrarnas betydelse för försörjningstrygghet, sysselsättning och ekonomi. Till föregående riksmöte hade en motion med samma krav inlämnats. Vid riksdagsbehandlingen för ca ett år sedan framhöll näringsutskottet i sitt betänkande: ”Som utskottet nyss påpekat behandlas frågan om försörjningen av uran inte närmare i propositionen 1979/80:170. Frågan om möjligheterna att utnyttja de svenska urantillgångarna är emellertid av stor betydelse.

Vi ifrågasatte också riktigheten av att motionen behandlades i anslutning till energipropositionen, då motionen berör även andra frågor av stor betydelse för vårt lands försörjningstrygghet, sysselsättning och ekonomi. I år har näringutskottet återigen behandlat motionen i anslutning till energipropositionen, trots att motionen som sagt berör även en del andra frågor. Vi motionärer menar att motionen borde ha behandlats i anslutning till näringsutskottets betänkande om mineralfrågorna. Det är möjligt att det inte är utskottet som skall klandras för detta utan de som haft ansvaret för motionernas ämnesgruppsinplaceringar. Nu har utskottet i år ändock behandlat motionen utifrån delvis nya utgångspunkter och framhåller i sitt betänkande på s. 71: ”I dagens ekonomiska situation måste, anser utskottet, alla åtgärder som kan medverka till att vårt lands ekonomiska situation förbättras allvarligt prövas. En utvinning av olika beståndsdelar i de svenska alunskiffrarna kan vara en sådan möjlighet. Utskottet har i det föregående uttalat sig till förmån för att en parlamentarisk kommitté tillkallas med uppgift bl.a. att belysa hur man långsiktigt kan utnyttja nationella energiresurser såsom de svenska torvoch skiffertillgångarna.” Vi motionärer har anledning att känna stor tillfredsställelse över utskottets behandling av motionen i denna del, även om vi gjort en tempoförlust på ett år. Den begärda parlamentariska kommittén kommer att inrättas — och det är bra.

I motionen har vi framhållit att skiffrarna innehåller, förutom kerogen och uran — som naturligtvis har betydelse för energiförsörjningen — en rad andra ämnen som används i svensk industri och som f. n. importeras i betydande omfattning. Det är ämnen som svavel, kalium, fosfor, kväve, baryt, aluminium, magnesium, titan, zirkonium, vanadin, molybden, krom, kobolt och nickel. Det vore därför, herr talman, på sin plats att utskottets talesman Hadar Cars verifierade att den omnämnda kommitténs uppgifter också skall vara att ge ett underlag till regering och riksdag avseende skiffrarnas betydelse för försörjningstrygghet, sysselsättning och ekonomi. Jag har, herr talman, inget yrkande, eftersom vi tycker att utskottet genom sin behandling av motionen och genom det uttalande som riksdagen föreslås göra med anledning av motionen i stort tillgodosett motionens krav. Men det vore ändå värdefullt för oss motionärer att få bekräftat från utskottet att kommittén också skall kunna belysa skiffertillgångarnas betydelse i vad avser sysselsättning och ekonomi.

Herr talman! Diskussionerna inom utskottet om den parlamentariska kommittén har förts med stor öppenhet och med stor beredvillighet från alla sidor att försöka finna en riktig och bra lösning och riktiga och bra uppgifter för kommittén. Jag tror också att vad utskottet har angett ger en god inblick i vilka uppgifter utskottet anser att kommittén bör ha. Samtidigt har utskottet varit mycket noga med att fastslå att det skall vara en kommitté som tillsätts av regeringen och som arbetar enligt regeringens uppdrag. På den punkten har vi varit fullständigt överens. Jag kan alltså inte ge någon garanti för att kommittén skall ta upp den eller den frågan. Det är i sista hand regeringens sak att avgöra vilka frågor den vill att kommittén skall behandla. Men jag utgår från att det riksdagen angett kommer att studeras mycket noga av regeringen och att regeringen kommer att ta stor hänsyn till vad utskottet föreslagit.

Herr talman! Näringsutskottet har i sitt betänkande nr 60 bl.a. behandlat fem energimotioner med mitt namn som första namn. Motionernas tekniska innebörd har väl inte behandlats med någon större entusiasm från utskottets sida, men utvecklingen ute i landet torde så småningom ändå gå i rätt riktning. En av motionerna, nr 1993, ber jag dock att få säga några ord om här i kammaren och till protokollet. Det gäller mitt förslag att finna någon lämplig form av ekonomiskt stöd till en mycket intressant och värdefull ”teknisk folkrörelse” som håller på att ta form i vårt land. Det gäller Sveriges energiföreningars riksorganisation. Det är en samordningsorganisation för de många lokala energiföreningar som har bildats — eller håller på att bildas — i landets alla delar. Då jag har förstått att inte alla av mina riksdagskolleger känner till dessa föreningar och deras värdefulla verksmhet, så vill jag använda min talartid till att ge litet upplysning om energiföreningarna. Hur kan då dessa föreningar fungera som den värdefulla tekniska folkrörelse som jag nyss nämnde? Jo, bl.a. som rådgivningsorgan till de många människor som verkligen vill spara energi och utnyttja alternativa bränslen och metoder. Många människor önskar, bl.a. av ekonomiska skäl, minska sin oljeförbrukning genom att övergå till andra uppvärmningsmetoder. Men vart skall dessa människor, t.ex. de lånesökande, vända sig för att få hjälp med sina problem som gäller just deras bostad? Ingen statlig eller kommunal myndighet har möjlighet att hjälpa den enskilde i den utsträckning som behovet verkligen kräver. Det råder alltså brist på lokal information i dessa frågor. ning? Vem kan ge praktisk information till markägaren som vill plantera energiskog eller skörda vass för framställning av pellets? Det finns många småkraftverk som förfaller därför att ägaren inte vet hur han skall förfara för att genomföra en inte alltför dyrbar upprustning. Att anlita konsultoch vattenkraftföretag för detta medför i allmänhet alltför höga kostnader för att medge erforderlig lönsamhet. Den enskilde husägaren har i många fall tätat sin bostad i energibesparande syfte och har i vissa fall till följd därav fått mögelproblem på grund av försämrad ventilation. Detta skapar bl.a. allergibesvär för känsliga personer. Situationen kan förbättras med lämpligt värmeåtervinningsaggregat. Men att anlita en konsultfirma för att få råd och saklig information om lämpliga åtgärder medför extra kostnader för den enskilde. Men hur är det då med möjligheterna att få en tillförlitlig teknisk rådgivning ute i landets olika delar utan höga kostnader? Jo, det finns faktiskt förhållandevis goda möjligheter att få sakkunnig och nära nog kostnadsfri information i här nämnda och åtskilliga andra energifrågor genom enskilda initiativ i landets olika delar. Jag avser då de energiföreningar som tilldrar sig allt större intresse inom länen. Dessa energiföreningar är sammanslutna till Sveriges energiföreningars riksorganisation — SERO. Detta är en partipolitiskt obunden folkrörelse, vars huvudsyfte är att ta till vara enskilda människors intresse för utnyttjande av inhemsk energi. Mycket av den primära tekniska utvecklingen av inhemsk energiteknik sker just inom SERO. Detta är ett för vårt land mycket värdefullt tekniskt och praktiskt utvecklingsarbete, som visserligen sker på ideell grund men i många fall med mycket goda teoretiska kunskaper och stora personella arbetsinsatser. Denna ”tekniska folkrörelse” kan inom länsföreningarnas ram och på ideell bas sammanföra forskare, uppfinnare, ”gör-det-självare” och allmänheten, vilket främjar den sociala gemenskapen och aktiverar till meningsfullt kunskapsinhämtande och energisparande praktiska åtgärder. Uppfinnare inom inhemsk energiproduktion kan på ett tidigt stadium få kontakt med likasinnade och få sina idéer diskuterade och kompletterade. Detta skapar inom samhället en positiv attityd till att sysselsätta sig med idéskapande och med utveckling av uppslag som kan leda till energisparande och nya arbetstillfällen. Energiföreningarna är alltså en mycket värdefull tillgång för allmänheten som rådgivningsoch informationsorgan i energifrågor, och de bör därför uppmärksammas — inte minst av riksdagens ledamöter. SERO kan utnyttjas på många sätt i samhällets och allmänhetens tjänst. Men gränsen för utnyttjandet bestäms bl.a. av ekonomiska förhållanden. För att kunna erbjuda allmänheten det i hög grad behövliga stödet i energifrågor erfordras att SERO får ett ekonomiskt stöd för en sådan informationsverksamhet. Näringsutskottet anser att det är värdefullt om möjligheterna för den enskilde att få information i energifrågor kan förbättras. Men enligt utskottet bör det vara en uppgift för ansvariga myndigheter på området att överväga hur detta slag av information kan förbättras och huruvida stöd till enskilda organisationer skall utgå. Herr talman! Jag vill med detta anförande vädja till kammarens ledamöter och andra inflytelserika personer i olika instanser att beakta värdet av SERO:s arbete och att försöka finna lämpliga former för att ge ekonomiskt stöd till organisationens samhällsnyttiga verksamhet. I övrigt har jag inte något yrkande.

Herr talman! De minuter som jag har till förfogande skall jag i huvudsak ägna åt motion 1980/81:1960, som behandlar lokaliseringen av det nya statliga energiverket till Luleå. På s. 116 i det föreliggande betänkandet konstaterar utskottet att föredragandet statsrådet i propositionen erinrat om att det i den nya organisationen inte kommer att byggas upp någon ny verksamhet annat än i begränsad omfattning. Han påpekar vidare att alla de funktioner som föreslås ingå i de nya myndigheterna nu ligger i Stockholmsområdet och att dessa myndigheter får mycket nära kontakt med andra myndigheter vilka samtliga finns i Stockholm. På samma sida i betänkandet kan man läsa att det är angeläget att energiverket och regeringskansliet kan upprätthålla nära kontakter och att verket kan påbörja sin verksamhet så snart som möjligt. Några rader längre ner erinrar utskottet om att arbetsmarknadsutskottet i sitt betänkande 1980/81:23 har diskuterat decentraliseringspolitiken inom den statliga sektorn och den verksamhet som bedrivs av delegationen för decentralisering av statlig verksamhet. Utskottet presenterar alltså en mycket försiktig skrivning när det gäller det nya energiverkets placering. Under den socialdemokratiska regeringens tid, då man utlokaliserade företag och sysselsättning, kunde även utsatta regioner få del av den ökande sysselsättningen. Men under de senaste fem åren, då man försökt sig på att decentralisera statliga och andra verksamheter, har det inte fungerat speciellt bra. Det är klart att det krävs politiskt mod för att försöka sprida den centrala statliga byråkratin. Ibland får man känslan att vissa centralbyråkrater helst av allt skulle se hela den statliga byråkratin samlad i en jättestor skyskrapa med regeringskansliet i botten och de centrala statliga myndigheterna i våningarna ovanför, med snabbhissar som klarade kommunikationerna mellan våningarna. Tutskottsbetänkandet talas om vikten av nära kontakt mellan energiverket och regeringskansliet. Naturligtvis är det viktigt att det nya statliga energiverket har en bra kontakt med regeringskansliet, och det förmodar jag gäller samtliga statliga myndigheter. Jag kan däremot inte inse att detta nya verk för den skull måste placeras i huvudstaden. Med dagens snabba kommunikationer går det utmärkt att upprätthålla en bra kontakt även med orter i andra delar av landet. Det tar t.ex. en timme med flyget från Arlanda till Luleå. Så visst går det att decentralisera även det Nr 152 nya energiverket till den regionen om bara viljan finns. Även om inte det nya energiverket skulle få så stor effekt i antalet nytillkommande arbetstillfällen, skulle en lokalisering till Luleå ändå ge ett tillskott på servicesidan totalt samt, inte minst, visa befolkningen i landets av arbetslöshet mest utsatta län att statsmakterna har en vilja att hjälpa till och komma till rätta med problemen på sysselsättningens område. När det sedan gäller möjligheterna att bidra till landets energiproduktion står Norrbotten redan nu i särklass som energiproducent. Det vore därför angeläget att länet också fick tillgodogöra sig en del av den statliga administrationen på detta område. Av den totala vattenkraftsproduktionen i Sverige 1978/79, som då var 57 TWh, svarade Vattenfall för 46 TWh. Bara Luleå älv svarade för 13,5 TWh. Värdet av den producerade energin i Luleå älv motsvarade år 1979 1492 miljoner, om man räknar med ett snittpris på 11,3 öre per kWh. Därutöver finns det stora energitillgångar som ännu inte har börjat att exploateras i någon större omfattning, t.ex. torven. Norrbottens myrmarker beräknas innehålla ca 25 miljarder m? råtorv, och även om endast en mindre del av dessa tillgångar kan användas, av miljöoch kommunikationsskäl, så talar dessa ofantliga energitillgångar för att det här finns en resurs av stora mått om den används på rätt sätt. Det finns alltså flera skäl för att utlokalisera det blivande energiverket till Luleå och Norrbotten. Min förhoppning är därför att den organisationskommitté som skall handha frågan allvarligt skall överväga möjligheten att utlokalisera det blivande verket till den region som har det sämsta sysselsättningsläget i hela landet och som dessutom står i särklass när det gäller att bidra till landets energiförsörjning. Dessutom pågår det utanför den nordnorska kusten en intensiv oljeoch gasletning, och enligt experterna lär det finnas stora chanser till både oljeoch gasfynd i detta område, norr om den 62:a breddgraden. Ett utvecklat samarbete på energiområdet mellan de nordiska länderna kan därför underlättas om också en del av den statliga energiorganisationen är belägen i vårt nordligaste län. Avslutningsvis, herr talman: I motionen 478 har vi socialdemokrater från Norrbotten begärt förslag till lagändring i syfte att åstadkomma en smidigare hantering av torvärenden och därmed möjliggöra en säkrare utvinning av landets torvfyndigheter. I utskottsbetänkandet kan man läsa att det enligt utskottets uppfattning är viktigt att man förenklar administrationen kring utnyttjandet av torvtäkter, och det är naturligtvis tillfredsställande att så sker. Den byråkrati som härskar på detta område fördröjer i nuläget ett rimligt utnyttjande av dessa energiresurser. Det finns därför, efter den skrivning och det ställningstagande som näringsutskottet har gjort i frågan, anledning att avvakta utvecklingen på detta område.
Herr talman! Vid behandling av proposition 1980/81:31 i denna kammare underströk jag i mitt anförande vikten av att en fungerande konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar kom till. Jag framhöll emellertid också de brister konventionen innehåller: 1. Den begränsar sitt arbetsområde till de 33 undertecknande staterna och saknar en framåtblickande strategi med syfte att nå ett nödvändigt globalt samarbete. 2. Den har som grundläggande åtagande att avtalsparterna ger högsta prioritet åt åtgärder mot svavelföroreningar. Stor risk föreligger att man därvid försummar åtgärder mot övriga luftföroreningar, ungefär ett tiotal — flera av dessa med en miljöförstörande effekt av samma dignitet som svavelföroreningarna. I särskilt hög grad gäller detta utsläpp av koldioxid, på grund av dess växthuseffekt, samt frigörandet av kemikalier såsom aerosoler, genom dessas reducerande effekt på stratosfärens ozonskikt. I detta mitt anförande underströk jag också, herr talman, de allvarliga miljömässiga risker mänskligheten står inför vid en fortsatt okontrollerad utveckling av vår energiförsörjning. Med nuvarande trend talar tillgängliga data för att luftens koldioxidhalt kommer att ha närmast tredubblats fram till år 2050, alltså på endast 70 år. Som följd härav förutses temperaturen ha ökat med tre å fyra grader på medelhöga latituder och med nio till tolv grader inom polarområdena. Det nu anförda utgör bakgrund till min motion 1980/81:1977. I denna utvecklar jag varför riktlinjer för vår energipolitik måste ges en samordning och koppling till en energistrategi på internationell bas. Arbetet härmed bör påbörjas snarast och med utnyttjande av de organ som i dag står till förfogande. Ett sådant är IEA, International Energy Agency. Sverige kan här spela en ledande roll genom att föra fram tankar på ett utvecklingsprogram om hur ett djupare samarbete på energistrategins område skall bedrivas. För att ett sådant program skall få åsyftad verkan — en kontrollerad utveckling mot bättre miljö — måste det vara grundat på ett genom forskning väl förankrat kunskapsunderlag. I detta avseende är många centrala frågor ännu olösta. För att kunna upprätta en balansräkning för produktion och konsumtion av koldioxid krävs ökad kunskap om alla i processen ingående delkomponenter. Dit hör världshavens förmåga att uppta och avge koldioxid, växters och vegetationsbältens koldioxidupptagande förmåga, betydelsen av antropogen påverkan av vegetationen — exempelvis nedhuggningen av de ekvatoriella regnskogarna — samt eventuella klimatförändringars reella betydelse. Endast med tillgång till en mängdanalys av i koldioxidcykeln ingående komponenter kan vi åstadkomma den syntes som är nödvändig för att forma ett handlingsprogram som leder till en för mänskligheten tryggare försörjningsbas och bättre livsmiljö. Redan av denna korta sammanfattning framgår, herr talman, att vi står inför en omfattande arbetsuppgift. Det gäller ett arbete som emellertid är såväl en utmaning som en stimulans genom att det öppnar vägen bort från en omedveten mänsklighets rovdrift på naturen i denna mänsklighets spontana, kortsiktigt planerade sökande efter en grund för sin existens, fram mot en i samklang med naturens lagar stående verksamhet, som ger en fast grund för vår kulturs fortbestånd och vidareutveckling. Utifrån nu redovisade aspekter äger det sitt särskilda intresse att ta del av näringsutskottets behandling av motionen i betänkande 1980/81:60. Däri konstateras med hänvisning till jordbruksutskottets yttrande att Sverige har ratificerat ECE-konventionen om långväga gränsöverskridande luftföroreningar, samt att ”jordbruksministern meddelat att han avser att med olika länder diskutera bilaterala frågor i anslutning till konventionen”. Medan jordbruksutskottets majoritet härmed anser motionens syfte kunna bli tillgodosett, finner näringsutskottet av samma grunder skäl för att avstyrka motionen. I det föregående har jag, herr talman, anfört en del skäl för att ECE-konventionen måste vidareutvecklas. Den innehåller heller inga energipolitiska aspekter — än mindre någon energistrategisk målsättning. På grund härav ligger det i sakens natur att det i och för sig utmärkta initiativ jordbruksministern tagit, initiativet att under en rundresa bland olika länder diskutera konventionsfrågor, har begränsat värde. Samtal på ministernivå kan vara av vikt för att initiera ett vidgat internationellt samarbete. De kan emellertid inte i ett slag lösa alla de problem som kräver decenniers arbete för sin lösning. Ökade utsläpp av koldioxid kommer i en omedelbar framtid att skapa allvarliga problem av global omfattning. Den tidspress vi har att kämpa under markeras med all vetenskaplig tyngd i The Global 2000 Report to the President. Läget sammanfattas där så, att nödvändiga beslut för att undvika en antropogen förändring av klimatet måste fattas under 1980-talet eller allra senast under 1990-talet. Besluten måste vara vetenskapligt underbyggda. Med tanke på den knappa tid som står till buds framstår näringsutskottets behandling av min motion som föga präglad av situationens allvar. Även motiveringen till avstyrkandet ger uttryck härför. Slutligen, herr talman, några ord om socialdemokraternas avvikande mening i jordbruksutskottets yttrande. Den plädering som där görs — den uppfattningen hävdades även i gårdagens kammardebatt av Svante Lundkvist — för att försöka få till stånd bilaterala avtal med de länder i Europa som svarar för utsläpp av föroreningar som drabbar Sverige är till sitt synsätt begränsad till rent svenska intressen. Ett system med bilaterala överenskommelser är emellertid ej tillfredsställande av främst två skäl: det är alltför tidskrävande, och det beaktar ej det faktum att långväga gränsöverskridande luftföroreningar kan ha globala återverkningar. Enda lösningen är en överenskommelse träffad i ett internationellt samarbetsorgan. Naturligt vore därför för socialdemokraterna att stödja min motion. Herr talman! Jag yrkar bifall till motion 1980/81:1977.

Herr talman! Som bekant innebär eldning med fossila bränslen utsläpp av föroreningar i naturen. Det svavel och det kväve som finns i kol bildar försurande ämnen som sprids, och vi får en försurning av mark och vatten. Försurningen får nu allt allvarligare proportioner. Den är en av människan framkallad naturkatastrof. Det är inte längre enbart fråga om, huruvida lämpliga åtgärder kan begränsa försurningens framfart eller reparera skadorna, utan tragiskt nog håller det också på att bli en diskussion om huruvida vissa områden kan räddas från biologisk kollaps. Allvarligt med försurningen är också att giftiga tungmetaller frigörs och börjar vandra i olika näringskedjor. Det gäller t.ex. kadmium, kvicksilver och aluminium. Vi har länge upplevt hur sjöar och vattendrag kollapsar. Färska rapporter från Västtyskland visar nu också att marken håller på att drabbas likadant. Hundratals hektar av tallskog dör, och även i Sverige visar undersökningar att skogen drabbas och tillväxten minskar. Försurningens effekter i naturen beror på naturens egen motståndskraft, dvs. naturens buffrande förmåga. Av undersökningar som gjorts av naturvårdsverket framgår att i de värst drabbade områdena i landet är den kvarvarande förmågan att motstå försurningen nu mindre än 20 20 jämfört med förhållandena i början av seklet. För merparten av landet har den buffrande förmågan halverats. Det som således kan bli följden av att det kapital som naturens buffrande förmåga utgör försvinner är att hundratusentals hektar produktiv skogsmark förlorar sin produktionsförmåga, liksom alla de sjösystem som rubbats. I jämförelse med den nationalförlust detta innebär måste rening av rökgaser framstå som enormt billig, även om det skulle röra sig om en mycket avancerad rening. Priset härför måste rimligen betalas nu och inte övervältras på kommande generationer. Minskar skogstillväxten, betyder det att tillgången på biobränslen minskar på grund av ökad konkurrens med andra råvaror till skogsindustrin. Om torven försuras och tungmetaller anrikas i den, innebär det att vi förorenar en nödvändig energiresurs. Eftersom vi får merparten av det försurande nedfallet utifrån, är det viktigt att vi i fråga om reningsteknik ligger långt före andra länder för att kunna kräva av dem att de skall följa efter och minska utsläppen till låg nivå. Med tanke på dessa perspektiv är de miljökrav beträffande koleldning som propositionen redovisar och utskottet något förstärkt långt ifrån tillräckliga. De måste väsentligt skärpas. I debattens inledning i går sade statsministern att försurningen är i dag vår allvarligaste miljöfråga och att problemet måste angripas med en lång rad olika åtgärder. Vidare lovade statsministern att regeringen redan i början av 1982 skall lägga fram förslag om ytterligare skärpta miljökrav vid koleldning och att en fortsatt skärpt praxis skall tillämpas för nytillkommande anläggningar. Mot bakgrund av det allvarliga försurningsläget är det glädjande att regeringen redan nu vill skärpa miljökraven ytterligare, utöver vad utskottet har ansett nödvändigt. Eftersom regeringen återkommer inom ett år med förslag till skärpta miljökrav, mister den socialdemokratiska reservationen sin betydelse. Herr talman! Jag yrkar bifall till centerns reservationer och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Vi socialdemokrater på Gävleborgsbänken har i motion 473 tagit upp kraven att regeringen efter inventering av landets torvtillgångar skall presentera en plan för torvutvinning i Sverige. Intresset för energitorv har på senare tid varit stort, inte minst i vårt län. Men om, som vi framhåller i motionen, de koncessioner som nu är aktuella beviljas, kommer en mycket betydande del av länets samlade torvtillgångar på kort sikt att läggas under koncessioner som kan låsa utnyttjandet av torvmossarna under lång tid framåt. Vi anser att det intresse som finns för att undersöka och utnyttja torvmossar är positivt. Men många skäl talar för att detta bör ske mer planmässigt än vad som nu är fallet. Torvmossarna är en nationell tillgång, som bör utnyttjas för att ersätta importbränslen. Det är viktigt att man genom undersökningar och utveckling av teknik skapar förutsättningar för ett sådant utnyttjande. Det är emellertid också viktigt att man hushållar med torven så att den verkligen finns tillgänglig då den bäst behövs. Därtill kommer en viss oklarhet om i vilken takt marknaden för energitorv växer fram. För att det skall bli en efterfråga krävs t.ex. att betydande investeringar i eldningsutrustning genomförs i hushåll, företag och kommuner. Det kan ta relativt lång tid. I energipolitiken bör man därför lägga fast riktlinjer för i vilken utsträckning och vid vilken tidpunkt torven skall sättas in som ersättning för importbränslen. Dessa riktlinjer bör fram innan stora delar av landets torvtillgångar har lagts under koncessioner som skapar låsningar. Vi anser nämligen att det finns en risk med den inmutning av stora markområden som storföretagen nu bedriver. Samhällets och kommunernas framtida behov riskerar därmed att bli en andrahandsfråga. Det är också viktigt att man gör en samlad översyn av miljöproblemen som uppstår vid torvexploatering. Det gäller exempelvis påverkan på grundvattennivån i omgivande marker. Det är också en fråga om hur landskapsbilden kommer att påverkas, och det finns många andra frågor som måste besvaras. I förbränningsskedet uppstår det i stort sett samma problem som när det gäller olja och kol. Den borgerliga utskottsmajoriteten, som avstyrker vår motion, har tyvärr ingen egen uppfattning i de här frågorna. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till de socialdemokratiska reservationerna till näringsutskottets betänkande nr

Herr talman! Jag vill helt kort beröra förutsättningarna för lokalisering av ett energiverk till Gävle kommun som har tagits upp i motion 790. Gävleborgs län erbjuder en intressant och mångskiftande miljö på energiområdet, vilken bör vara av intresse vid valet av lokaliseringsort för ett statligt energiverk. Det finns många producenter av olika energiformer i länet eller dess omedelbara närhet. Där finns ett mångsidigt kunnande om energifrågor. I länet produceras energi ur vattenkraft, olja, bark, lutar och skogsavfall. Dessutom ligger kärnkraftverket i Forsmark i närheten. Länets tunga basindustrier är mycket stora energiförbrukare och kan tillsammans uppvisa en allsidig bild av praktisk energianvändning. Gävleområdet berörs av ett antal intressanta utvecklingsprojekt på energiområdet. Gävle kommun och Krångede AB har etablerat ett samarbete för att utreda förutsättningarna för ett kolkraftverk i Gävle. På flera håll i länet planeras, som framgick av Stig Alftins inlägg, torvbrytning för energiframställning i stor skala. Inom skogsföretagen försöker man utveckla metoder som gör det möjligt att ta till vara skogsavfall som i dag lämnas efter avverkningarna. Vi har en utredning om import av naturgas från Sovjet som kan komma att leda till att norra Upplandskusten strax söder om Gävle är det mest realistiska alternativet för en gasledning. Vidare finns ett projekt som gäller import av naturgas från de norska oljefälten, något som jag kanske skall beröra litet längre fram. I Älvkarleby, en mil söder om Gävle, bedriver Vattenfall forskning inom områdena vattenkraft, solenergi och vindkraft. Det finns tre statliga verk i Gävle — statens institut för byggnadsforskning, lantmäteriverket och centralnämnden för fastighetsdata. Alla tre har klara anknytningar till den verksamhet som ett statligt energiverk bör bedriva. Frågor om bebyggelseplanering och bebyggelseutveckling är en faktor av grundläggande betydelse för möjligheterna att förändra energiförbrukningen. De tre nämnda verken kan tillsammans tillhandahålla en basinformation på detta område som bör vara av utomordentligt stor betydelse för en översiktlig och heltäckande energiplanering. Genom samarbetet med ett energiverk skulle en stimulerande miljö för ett utvecklingsarbete utifrån en helhetssyn på energifrågorna skapas. Statens institut för byggnadsforskning har när det gäller energifrågorna en betydande verksamhet med inriktning på att ta fram statistik och analysmetoder om bebyggelsebeståndet och dess utveckling. mation som erfordras i en energiplanering. Av särskilt intresse är verkets möjligheter att medverka när det gäller att ta fram underlag för bedömning av utnyttjande av alternativa energikällor såsom torv och biomassa. Verket arbetar också med termofotografering som har intresse när det gäller att spåra värmeläckage i befintlig bebyggelse och lokalisera ny bebyggelse med hänsyn till lokalklimatet. Centralnämnden för fastighetsdata, slutligen, har utvecklat metoder för att koordinatsätta och kartera information för en mängd olika variabler som är av intresse i planeringsprocessen. Mot den bakgrunden skulle en lokalisering av ett statligt energiverk till Gävle ligga väl i linje med de tankegångar som statsmakterna tidigare uttalat om att samla statliga verksamheter med väsentliga uppgifter i fråga om bebyggelseplanering och utveckling till Gävle. Därtill kommer att det allmänt sett måste bedömas som gynnsamt att något bredda och komplettera den administrativa miljö som tillkommit inom Gävleregionen genom den tidigare omlokaliseringen. Tidigare utflyttade har efter undersökningar visat sig ha funnit sig mycket bra till rätta i Gävle. Det finns också utomordentligt goda kommunikationer i Gävle. Högskolan i Gävle-Sandviken har tyngdpunkten i utbildningsprofilen inom den pedagogiska sektorn. Planeringen är inriktad på att bredda utbudet. Efter hand har kontakter utvecklats med forskande institutioner i framför allt Uppsala och Stockholm. Planeringen inriktas nu mot bl.a. energiområdet. Gävle kommun har visat stort intresse för energifrågorna. Förutom överläggningar om uppförande av ett koleldat kraftvärmeverk under 1980-talets första hälft har kommunen intresserat sig för praktisk tillämpning av naturgas, genom att i samarbete med Sydgas AB, Sundsvalls och Östersunds kommuner bilda Mittgas AB, som har till uppgift att klarlägga förutsättningarna för distribution och avsättning av naturgas i södra och mellersta Norrland. Den utredningen har nu redovisats till industriverket. Parallellt härmed diskuteras import av naturgas från Sovjet till ett område strax söder om Gävle. Kommunen har i mitten av 1970-talet i samverkan med byggforskningsrådet varit föremål för ett antal forskningsprojekt i syfte att nedbringa energikonsumtionen. I nio s.k. EPD-projekt har kommunen studerats beträffande olika uppvärmningsformer i befintlig bebyggelse, ett basdataprojekt för energidata, transportsektorns energibehov, besparingseffekter vid statsbidrag och lån till energisparande åtgärder, trimning av värmeanläggningar m.m. I övrigt kan som exempel på kommunens aktiviteter på energiområdet nämnas en översyn av värmeplan för centralorten, beredskapsplanering för fjärrvärme, fjärrvärmeutredning i olika delar av kommunen, solvärmeprojekt, riktlinjer för energihushållning i stadsplanering samt jämförande beräkningar genom olika val av individuell värmeförsörjning. Vidare utreds energi från avfallshantering. Slutligen pågår det också en utredning om Sammanfattningsvis anser jag att det finns många skäl som talar för att förutsättningarna för att ett energiverk förlagt till Gävle kommun skulle kunna ligga väl i linje med möjligheterna att utveckla alternativa energiformer. Utifrån en helhetssyn på det planeringsarbete som erfordras finns här förutsättningar både när det gäller statlig verksamhet och intresse och engagemang i utvecklingsoch forskningsarbete.

Herr talman! Justitieutskottets betänkande nr 40 angående den ekonomiska brottsligheten behandlades ingående den 21 maj. Med hänvisning till de inlägg som i den debatten gjordes av representanter för den socialdemokratiska utskottsgruppen yrkar jag bifall till samtliga reservationer som är fogade till betänkandet.
Herr talman! Med hänvisning till Tommy Franzéns anförande i debatten om den ekonomiska brottsligheten den 21 maj ber jag att få yrka bifall till vpk-motionerna 1979 81:1577.

Herr talman! Sverige är ett i vissa avseenden unikt land, men det är inte alltid som dess avvikelser är av smickrande natur. Ett exempel på detta är att vi här i landet aldrig har haft någon jordreform och aldrig fått någon lösning av arrendatorernas problem på det sätt som tidigare har skett exempelvis i grannländerna Finland och Danmark. Av den orsaken har arrendeproblemet här i Sverige så att säga stått kvar, på ett annat sätt än i flertalet andra länder. Dock har det gjorts vissa försök att lämna möjlighet till en ekonomisk frigörelse för arrendatorer genom den friköpsmöjlighet som fanns i 1925 års ensittarlag. Med hjälp av den lagen kunde arrendatorer under vissa omständigheter uppnå rätt till inlösen av sina brukningsdelar. Lagen genomfördes på sin tid av en majoritet bestående av både socialdemokrater och vissa borgerliga grupper. Emellertid avskaffades ensittarlagen 1967. Den fick då en tioårig övergångstid, och den upphörde automatiskt i och med utgången av år 1976. Bakom detta förhållande ligger en inte helt ointressant politisk och idéhistorisk företeelse, nämligen den att den dåvarande socialdemokratiska regeringen slöt bakom en jordbrukspolitik som innebar en väldig överskattning av storlekskoncentrationen och en övertro på centraliseringen av näringslivet, detta också på jordbrukets område. Det fanns ju olika politiska grupper som kritiserade och var skeptiska mot denna centralisering och storleksrationalisering sådan den bedrevs. Jag tror att man nu, trots att ensittarlagen gick ut för några år sedan, både i socialdemokratiska kretsar och i många andra kretsar ser med stor skepsis på det synsätt man på den punkten hade på 1950 och 1960-talen. Om Sveriges landsbygd skall kunna hållas något så när levande och inte helt dö ut, tror jag att alla numera håller med om att det där måste finnas plats för något annat än storgods, skogsbolag och djurfabriker. Det återspeglas också i att arrendatorerna här i Sverige på skilda håll har ökat sin aktivitet och graden av sammanslutning för att hävda sina intressen. Ett av de krav som de för fram är just återinförande i en eller annan lämplig modern form av den gamla friköpsrätten. Detta är också, herr talman, innebörden i det första yrkandet som jag har ställt i motion 906, nämligen att riksdagen skall begära förslag om en sådan här friköpsrätt. Det är nu tredje året som jag ställer samma krav i en motion. Utskottet svarar liksom tidigare att man vill avvakta arrendelagskommitténs betänkande, som är att förvänta någon gång under hösten. Beträffande detta hade det väl inte varit så mycket att säga — det är i och för sig en normal procedur att man inväntar en utredning i en fråga, om en sådan är på gång, och då inte tar någon ställning från riksdagens sida. Emellertid kommer jag inte ifrån att den här metoden har missbrukats något av dem som är motståndare över huvud taget till att diskutera friköpsrätten på ett seriöst sätt. Det har nämligen sedan lång tid varit känt att det inte funnits några sympatier med den sammansättning utredningen haft att där diskutera friköpsrätten i positiv anda. Det är faktiskt också så att arrendelagskommitténs ställningstagande i detta avseende har blivit offentligt. Företrädare för kommittén — tjänstemän från dess sekretariat — har varit ute i bygderna och haft offentliga sammanträden med representanter för arrendatorerna. Där har det klart och tydligt sagts att det i det förslag som kommer att läggas fram inte finns någon friköpsrätt. Med hänsyn till detta är det förhållandet att man hänger upp sig på att kommittén inte har presenterat sitt betänkande bara en metod från motståndarna till friköpsrätt att skjuta frågan framför sig. Vi vet nu fullständigt klart vad som kommer att hända, och det hade gått mycket bra att ta ett initiativ i denna alltmer angelägna fråga, en fråga som är desto mer angelägen som vi vet att den arrenderade jordens andel under senare år har ökat. Man kan säga att arrendatorproblemet i sina olika aspekter faktiskt har blivit större och påfordrar en lösning. Naturligtvis är detta inte någon sorts patentlösning på arrendatorernas problem. Det fordras åtgärder inom ett mycket brett register. I någon mån togs ett litet steg i den riktningen när lagutskottet och riksdagsmajoriteten häromåret något förbättrade arrendatorernas rättsskydd. Det visar sig kanske att praktiken inte i allo bekräftar lagstiftarnas mening på den punkten, men det hör inte till detta ärende. Det var den första punkten i motion 906. Sedan har jag också ett annat yrkande, ett mer begränsat och speciellt yrkande, som egentligen hör till ett delvis annat sammanhang. Det är inte en jordarrendesfråga i egentlig mening och behandlas därför heller inte inom kommittén. Det är yrkandet att de som besitter egnahem som står på ofri grund skall få rätt att inlösa den tomtmark på vilken dessa egnahem står. Det var ju så i äldre tider att det fanns en generation småjordbrukare — icke självägande — som under intryck av egnahemsrörelsen och senare med hjälp av de ekonomiska lättnader, som en egnahemsbyggare kunde få, själva uppförde egnahem på sina små ställen. Den generationen människor, som har brutit mark och skött jordbruket i många av Sveriges regioner, inte minst nere i Skånes storgodsbygder, börjar nu närma sig det skede i livet då de inte längre förmår hålla på med sitt näringsfång jordbruket. De måste gå i pension. Deras bostadssituation är den att de äger sitt hem, men detta står på jordägarens mark. När själva jordbruksarrendet utgår kan de hamna i besvärlig situation. Allt beror på vilken politik jordägaren driver mot dem. Och det finns alltför många jordägare som anser det mer rimligt att sträva efter även relativt begränsade vinster än att ha ett hyggligt förhållande till medmänniskor. Det känner vi till från praktiken. Jag anser att det vore en akt av rättvisa mot dessa människor, som har begärt så litet och fått så litet av samhället, att de på detta sätt gavs en möjlighet att få sitta trygga i sina hem under ålderdomen. Det vore skönt både för dem och deras efterkommande att veta att de utan bekymmer får bo kvar i det hus som en gång byggdes upp på arrendestället. Jag är nu litet förvånad över att utskottet inte har kunnat kosta på sig att skilja på dessa båda punkter. Just frågan om bostaden och tomten är, som jag sade, inte en jordarrendesfråga. Det har över huvud taget aldrig varit på tal att behandla den i arrendelagskommittén. Därför tycker jag att det är både reellt och formellt fel att hänga upp ett avslag på motionen i denna del på att det sitter en arrendelagskommitté. Det är ju inte att förvänta att den skall säga något om den här frågan — det är inte dess uppdrag. Frågan hör liksom till sig själv, och i den kunde faktiskt utskottet ha tagit ett initiativ. Jag är desto mer förvånad och besviken som jag i tre års tid vid skilda tillfällen har diskuterat frågan här i riksdagen. Jag hade nog förväntat mig att olika partier från skilda utgångspunkter skulle kunna se det värdefulla, det rimliga och mänskliga i ett yrkande som detta, till förmån för de människor som kan dra nytta av det. Från moderat håll talas det ofta om hur betydelsefullt det är att människor äger sitt egnahem. Jag hoppas att det inte bara är av omsorg om de människor som äger lyxvillor i miljonklassen, utan att omsorgen i någon mån också skulle kunna tänkas omfatta dem som har mer anspråkslösa bostäder vilka står på ofri grund. Det är kanske inte helt utsiktslöst att hysa den förhoppningen att åtminstone några, självständiga moderata riksdagsmän, vid en intressekonflikt mellan en storgodsägare, som tillika är markägare, och en liten f. d. arrendator med ett hus på ofri grund, någon gång skulle ta den senares parti. Jag tycker också att centern, som under så många år har fört fram parollen om en levande landsbygd, borde förstå den här problematiken och ställa sig på dessa små människors sida, försöka trygga deras ålderdom och bostadssituation. Jag hade kanske i ännu högre grad förväntat mig att socialdemokraterna skulle ha varit aktivare i denna fråga och hyst en annan förståelse för detta problem än vad man har gjort. Jag känner en rad människor i min hembygd som befinner sig i den situation som jag har berört i motion 906, andra yrkandet. De har sina hem på ofri grund, och de står inför risken att få frånträda sina jordbruksarrenden. Naturligtvis är de oroliga för sin bostadsssituation. Jag vågar påstå att det i de allra flesta fall är fråga om gamla trogna socialdemokrater, människor som har slitit hårt, som började som drängar hos bönderna på 1920-talet. De har, som jag tidigare underströk, begärt föga av samhället, och de har tillgodogjort sig en obetydlig del av de sociala förmåner som har utvecklats här i landet. I de allra flesta fall är de således trogna socialdemokratiska väljare ända sedan de var unga. Inte minst mot den bakgrunden tycker jag att man hade haft anledning att förvänta sig litet större aktivt intresse för den här frågan hos socialdemokraterna, att de hade gjort ett litet försök att lösa den. Det är ju en så oerhört enkel och mänsklig fråga. Det är inte något juridiskt komplicerat sammanhang bakom frågan. Den sammanhänger inte heller med svårartade intressekonflikter som kräver långvariga utredningar och förberedelser innan man kan lösa frågan på ett balanserat sätt. Detta är en enkel och rejäl mänsklig fråga. Det är klart att den i någon mån strider mot de stora jordägarnas intressen. de kan slippa vara oroliga — de kommer ju faktiskt vid en rätt till inlösen av tomtmark för egnahem på ofri grund att få betalt. De har alltså ingen anledning att klaga. Den enda rätt för de stora jordägarnas del som man slår vakt om genom att inte stödja det här förslaget är rätten för dem att utnyttja ett trångmål, att utnyttja den situation en gammal människa befinner sig i som gått och slitit på sitt ställe och nu vill sitta tryggt på sin ålderdom. Med detta, herr talman, må det räcka, och jag yrkar bifall till motion 906, båda yrkandena.
Herr talman! Det finns, som jag ser det, inte någon som helst anledning att i dag ta upp någon sakdebatt om arrendefrågorna. Arrendelagskommittén avser ju att avlämna sitt slutbetänkande redan i höst. När Jörn Svensson nu påstår att kommittén inte har för avsikt att föreslå någon friköpsrätt och därför kräver lagstiftning direkt, bortser han från det faktum att vi f.n. inte har tillgång till kommitténs utredningsmaterial. Oavsett vilket slutligt förslag som kommittén kan tänkas komma med är det naturligtvis nödvändigt att ta del av utredningsmaterialet och noggrant pröva ställningstagandena. Anledningen till att den tidigare begränsade förköpsrätten till arrendeställen avskaffades var att reglerna i vissa fall försvårade en nödvändig strukturrationalisering inom jordbruket. Det fanns också exempel på att utbudet av arrendemark begränsades av reglerna. Kvar står också det faktum att besittningsskyddet för arrendatorerna ändå blev betydligt bättre i och med jordbalkens tillkomst. Jag bortser inte ifrån att det kan finnas anledning att titta närmare på de problem som tas upp i motion 906. Men det kan inte finnas anledning att nu föregripa kommitténs betänkande när det väntas föreligga inom så kort tid. Det gäller såvitt jag förstår båda yrkandena i motion 906. Frågan om att få friköpa mark där egnahem står på ofri grund är ju ändå knuten till jordbrukare och jordbruksarrenden. Det kan därför finnas anledning att återkomma i ett annat sammanhang till de här frågorna. Jag vill alltså yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Det finns — det konstaterar man med beklagande — för de obotfärdiga alltid formella möjligheter att slingra sig ur en situation. Men jag tycker ändå att Ingemar Konradsson går litet väl långt. Han står här och rent ut sagt spelar teater när han säger sig inte veta vad arrendelagskommittén kommer att föreslå. Men han har haft en nära partikamrat i kommittén, Sven Lindberg, och han har säkerligen varit underrättad långt i förväg om hur diskussionerna har gått och om att kommittén inte kommer att föreslå någon friköpsrätt för arrendatorer — däremot en förköpsrätt i vissa fall. Jag tycker inte att vi skall stå här och spela okunniga och låtsas som om det gällde en hemlighet. Företrädare för kommittén har ju varit ute i bygderna och talat med folk. Allt är offentligt känt. Vi vet precis hur kommittén kommer att förhålla sig i de här frågorna. Då tycker jag att man åtminstone kunde vara så ärlig att man talar om var man står. Ingemar Konradsson borde på sitt partis vägnar tala om huruvida ni är för en friköpsrätt i någon form. Är ni för den tankegången eller är ni emot? Arrendatorerna vill veta detta. Så till yrkandet 2, där jag hävdar att — fullständigt oavsett vad arrendelagskommittén sysslat med — detta lilla ynkliga och väl avgränsade problem är någonting som vi kunde ha tagit itu med för länge sedan. Det kunde vi mycket väl ha brutit ut. Det har nämligen inte kommittén intresserat sig för. Det är ett specialproblem, som är av stor och avgörande vikt för den kategori människor som berörs av det men som är juridiskt väl avgränsat och synnerligen enkelt. Det skulle nästan kunna lösas utifrån en departementspromemoria. Det har vi sett exempel på förr, när det gällt liknande små problem. Vad jag tycker är tråkigt och vad som gör mig otålig är inte det förhållandet att jag år efter år inte får någon förståelse utan möts av uppfattningen att det hela bör avfärdas. Det spelar mindre roll. Det får man finna sig i. Man får ha tålamod. Det som gör mig otålig är i stället det förhållandet att det här rör gamla människor, som inom den närmaste tiden kommer att befinna sig i — eller redan nu håller på att glida in i — en situation där denna trygghetsfråga blir aktuell för dem. Vill vi göra någonting för dem, som ändå gjort så mycket för Sveriges jordbruksbygder och deras kultivering och slitit så för detta, då bör vi göra det snart. Jag vill återigen ställa frågan: När arrendelagskommittén lägger fram sitt betänkande, kommer då Ingemar Konradsson och hans parti att ställa sig bakom kravet på inlösenrätt för egnahem på ofri grund i de här förekommande fallen? Jag tycker att herr Konradsson kan kosta på sig att ge mig det beskedet om sin politiska åsikt — även om han tycker att vi formellt skall förfara med ärendet på det sätt som han föreslagit.
Herr talman! Jag sade i mitt inledningsanförande att det finns anledning för oss att, när arrendelagskommitténs betänkande läggs fram, pröva åtminstone en del av de tankegångar som finns i motion 906. Oavsett vilka förslag kommittén lägger fram i de olika delarna finns det all anledning att pröva de argument som finns för och emot ställningstagandena. Det är ett vanligt förfarande, som vi har brukat tillämpa här i Sveriges riksdag. Då tycker jag att vi kan förfara så den här gången också. Vi får alltså anledning att pröva de här frågorna när det långvariga arbete som arrendelagskommittén lagt ned på de här frågorna lett till resultat i form av ett betänkande.

Herr talman! Det där kan låta nog så bra på riksdagssvenska. Men det faktum att det finns en massa utredningar här i Sverige som utreder olika problem och att vi inte kan fatta något direkt beslut i de frågor som är under utredning är en sak. Det hindrar oss inte från att ha en politisk åskådning och redovisa den inför allmänheten. Det kan man göra ändå. Skulle vi inte kunna redovisa någon åskådning bara därför att en utredning arbetar med en fråga, då skulle det bli mycket tyst i den här kammaren. Då skulle ärendelistorna se synnerligen blygsamma ut och ingen skulle våga säga någonting. Anledningen till att jag vill pressa Ingemar Konradsson en smula på den här punkten — speciellt i vad gäller rätt att inlösa tomtmark för hus på ofri grund — är att han i sitt inledningsanförande hänvisade till att den gamla ensittarlagen avskaffades därför att den var ett hinder för vissa intressen, som stod bakom strukturomvandlingen. Då skulle jag vilja fråga: Är det en socialdemokratisk partiåskådning att man av det skälet inte kan tänka sig någon friköpsrätt eller inlösenrätt i framtiden? Hänger ni kvar vid 60-talstänkandet? Har det inte gått långt nog med jordkoncentrationen i Sverige, till förmån för bolagen och storgodsen? Skall vi nu också offra den sista rätten för gamla människor, som på sin ålderdom kan behöva sitta tryggt till hus och hem? Jag vill ha herr Konradssons inställning redovisad: Är han för deras intressen? Är han beredd att bevaka dem när utredningens betänkande läggs fram och vi får en friare diskussion om den här frågan? Eller är han emot inlösenrätt i princip?
Herr talman! Jag nämnde i mitt inledningsanförande några av de skäl som låg till grund för de beslut som fattades när jordabalken tillkom och den begränsade rätten till friköp avskaffades. När arrendelagskommitténs betänkande kommer står vi helt fria att pröva argumenteringen med utgångspunkt i de värderingar som vi nu har. Jag vill stå fri i det ställningstagandet och inte uttala mig förrän jag har sett kommitténs betänkande.

Herr talman! Det är ju inte så stor poäng med att Ingemar Konradsson inför mig hänvisar till vad han sade tidigare — det har jag ju nyss hört. Jag frågade bara: Är du för inlösenrätt av tomt för egnahem på ofri grund i de här förekommande fallen eller är du emot en sådan inlösenrätt? Kan jag få höra din inställning i den frågan! Det är väl ändå litet begärt.